Herr talman! Den här propositionen utgår från den migrationspolitiska överenskommelse som slöts mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna hösten 2015. I korthet innebär den att antalet föräldrapenningdagar anpassas efter barnets ålder vid tidpunkt för bosättning i Sverige. Barn som kommer till Sverige med sina föräldrar får rätt till 480 dagar om barnet blir bosatt i Sverige före ettårsdagen, 200 dagar om barnet blir bosatt före tvåårsdagen och 100 dagar om barnet blir bosatt efter tvåårsdagen. Syftet är att stärka drivkrafterna till arbete och egen försörjning så att fler nyanlända ska komma in på arbetsmarknaden. Samtidigt har Moderaterna efter överenskommelsen presenterat ytterligare förslag på begränsningar i möjligheten att ta ut föräldrapenning för den som saknar sjukpenninggrundande inkomst. Med anledning av det tillstyrker vi dels propositionen, då den är en del av migrationsöverenskommelsen, dels yrkar vi bifall till vår egen reservation med ytterligare förslag. Herr talman! Utrikes födda har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Den fattigdomsfälla som framför allt många utrikes födda kvinnor hamnar i kan inte accepteras och måste bekämpas genom att vi ser till att fler kommer i arbete och egen försörjning. Utrikes födda kvinnor har i dag en sysselsättningsgrad som är 23 procentenheter lägre än för inrikes födda kvinnor. Sammantaget får en av tio utrikes födda ekonomiskt bistånd medan bara en av hundra inrikes födda får det. För den som ännu inte har kommit in på arbetsmarknaden är det avgörande att det är lätt att lämna barnen på förskola och att drivkrafterna att söka arbete är tydliga. Långa tider av frånvaro från arbetsmarknaden, exempelvis genom att kombinera bidrag och föräldrapenning på grundnivå, leder till att trösklarna in till jobb blir allt högre och att risken för långvarigt utanförskap ökar. För att stärka arbetslinjen för dem med långvarigt bidragsberoende krävs en växling mellan föräldrapenning och utökad förskola för dem som lever på bidrag. Därför har vi i Moderaterna i budgetmotionen för 2017 föreslagit att föräldrapenning på grundnivå, det vill säga för den som inte har arbetsinkomst, begränsas till 365 dagar. Vi har samtidigt föreslagit att rätten till avgiftsfri förskola utökas till 30 timmar för barn till föräldrar som lever på försörjningsstöd. Med en mer generös förskola och kortare tid med föräldrapenning bör kraven på att göra sig anställbar öka för personer med försörjningsstöd. Det kan exempelvis ske genom bredare arbetssökande, deltagande i sfiundervisning eller annan utbildningsinsats. Herr talman! Svensk arbetsmarknad står inför historiskt stora utmaningar. Flera tusen har under de senaste åren kommit till Sverige och beviljats uppehållstillstånd här. Flera av dem saknar språkkunskaper, utbildning, kontakter och många gånger tidigare arbetslivserfarenhet. Jobb och egen försörjning kan skydda dem från det utanförskap de riskerar att hamna i som nya invånare i ett land som de inte känner, ett land som på många sätt är dem obekant och främmande. Jobb och egen försörjning kan leda dem in i samhället och värna dem från exkludering. Jobb och egen försörjning kan förse dem med en möjlighet att råda över sitt eget liv, sin egen tillvaro och sin egen framtid. Därför är det viktigt att arbetslinjen återupprättas, att det ställs krav på att göra sig anställbar och att det alltid ska löna sig att gå från bidrag till arbete.

Herr talman! Vi debatterar i dag socialförsäkringsutskottets betänkande Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn . Jag menar dock att vi debatterar något mycket större, och jag ska komma till det så småningom. Regeringen vill med propositionen som ligger till grund för detta betänkande begränsa tillgången till föräldraförsäkringen för människor som av olika skäl befinner sig i Sverige. Vid en första anblick verkar det vettigt, och ställt mot nuvarande ordning är det en förbättring. Men en förbättring från katastrofalt korkat och dåligt till bara väldigt märkligt och dumt är en förbättring som åtminstone jag har svårt att applådera. Herr talman! Allt hänger ihop. Även föräldrapenningen utgör en del i det stora samtidsproblemet svensk välfärd kontra svensk migrationspolitik. Därför tänker jag ägna mig åt den stora bilden ett slag. Det finns många människor i den pågående migrantvågen och tidigare dito som ursprungligen, tidigare, har flytt undan krig och stor fara. Det är inte tu tal om det. Dock är det ett faktum att väldigt få migranter beslutar att ta sig över gränsen och söka asyl i Sverige därför att det är krig i det land där de befinner sig. Det förekommer inte. Det finns ingen som gör det. Detta beror på att det inte är krig i vare sig Danmark, Polen, Tyskland, Norge eller något annat närliggande land och heller inte i många andra europeiska länder som dessa migranter i regel passerar på sin väg till Sverige. Här har vi en nöt att knäcka för många i denna kammare. Om det inte är krig där man befinner sig, varför väljer man då att underlåta att ge sig till känna och söka asyl för att i stället färdas genom en rad säkra länder och ta sig över gränsen till just Sverige? Varför är trycket av migranter särdeles stort på just vårt land? Är det vädret - kan det vara regn, snö och, i relativa termer, exceptionell köld som lockar? Eller är det något annat? Man får naturligtvis tro vad man vill om den saken. Jag för min del tror att det som lockar är vårt frikostiga och kravlösa välfärdssystem, åtminstone till väldigt stor del. Och åtminstone delar av den nuvarande föräldrapenningen är en del av detta kravlösa välfärdssystem. Jag vill göra ett tillägg, för erfarenheten säger mig att jag bör vara extra tydlig inför denna församling: Nej, det handlar inte om att peka ut någon grupp som snyltare eller skurkar. Det handlar om en förståelse för hur människor med knappa resurser agerar utifrån givna förutsättningar. Det är inte de migranter som kommer till Sverige och belastar välfärden på olika sätt som jag pekar finger mot. Dessa människor agerar fullt förståeligt och mänskligt. Jag pekar på Sveriges system, på er och på er naiva och på gränsen till infantila syn på migration och välfärd. Det är ert fel att det ser ut som det gör i Sverige i dag. Inget av de andra partierna i denna kammare är utan skuld. Facit finns här mitt framför oss. Vi har sett det. Ni har sett det. Väljarna har sett det. De andra partiernas gemensamma idé om massinvandring och mångkultur visade sig vara precis så genomusel som mitt parti påpekade redan för snart 30 år sedan. Herr talman! Det är såklart varje svensk politikers rätt att vara för helt fri migration, det vill säga förespråka att var och en som skulle kunna höja sin levnadsstandard genom att flytta till Sverige också har rätt att göra det. Men då tycker jag att man ska säga det rakt ut och låta väljarna få veta vad man tycker. Då tycker jag att man ska sluta låtsas att det man sysslar med är att hjälpa människor på flykt undan krig, för det är det ju inte. Det är inte sant, utan det är faktiskt tvärtom. Regeringen tar till och med pengar från biståndet för att bekosta regeringens och övriga partiers gemensamma, fatala misslyckande med migrationen här hemma i Sverige. Herr talman! Det migrationskaos som vi har upplevt och upplever beror på Sveriges regeringars slapphet och naivitet. I stället för detta sorgliga läge hade vi kunnat hjälpa mångdubbelt fler flyende människor och samtidigt sluppit de bedrövliga konsekvenser som er politik fått för Sverige, om ni bara hade lyssnat. Och det räcker inte med att statsministern ljudligt konstaterar att ni alla har varit naiva, när både han själv, hans parti och alla andra partier fortsätter att vara det. Sverigedemokraternas hållning är tydlig. Svensk välfärd är skapad av och finns till för svenska medborgare och i förekommande fall människor som är i Sverige och förvärvsarbetar för sitt uppehälle. Givetvis ska ingen människa som har rätt att uppehålla sig i Sverige lämnas åt sitt öde. Alla ska vara garanterade tak över huvudet, mat på bordet, medicin till barnen och så vidare, för att kort sammanfatta. För detta ändamål vill Sverigedemokraterna införa ett behovsprövat stöd, men det tänker jag inte gå in på i detalj nu. När det gäller föräldrapenningen, som är ämnet för dagen, vill Sverigedemokraterna att den del som är baserad på tidigare sjukpenninggrundande inkomst ska vara tillgänglig även för den som bor i Sverige tillfälligt eller som ännu inte hunnit bli svensk medborgare. Det är rimligt att den som bidrar till ett system också kan använda systemet, oavsett medborgarskap. När det gäller föräldrapenning på grund respektive lägstanivå, alltså ersättning som inte är baserad på tidigare arbete, vill vi att den ska vara förbehållen svenska medborgare. Detta medför flera viktiga fördelar: Barn som kommer till Sverige och är gamla nog att gå i förskola blir inte fast i hemmet längre än nödvändigt och kommer därför att ta till sig såväl språk som kultur mycket snabbare än annars. Vuxna som kommit till Sverige med barn som inte kräver omvårdnad i hemmet kan snabbare påbörja sina studier i svenska och samhällskunskap eller, i förekommande fall, sitt arbetssökande. Myndigheter med ansvar för migranters studier och arbetssökande får en bättre överblick, och människor som behöver olika åtgärder slipper att bli gömda i statistiken som varande "föräldralediga". En annan konsekvens av mer indirekt art är att det med vårt förslag, i de fall där den ena föräldern har kommit in på arbetsmarknaden och den andra inte har det, automatiskt blir den förälder som har en tidigare inkomst som kan vara föräldraledig, medan den som bäst behöver tid i skolbänken eller arbetslivet får möjlighet till detta. Herr talman! Tillåt mig att leka spåman. Sveriges hela socialförsäkringssystem kommer i framtiden att reformeras så att det slutar att utgöra ett lockbete för ekonomiska migranter samt blir långsiktigt hållbart. I en teoretisk värld där Sverigedemokraterna inte har inflytande framöver kommer denna reform att genomföras av de andra partierna, helt enkelt därför att det är det enda rimliga om man vill fortsätta att behålla en stabil välfärdsstat. Med detta sagt vill jag yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation 3 i betänkandet och säga tack till herr talmannen och alla som har lyssnat.

Herr talman! Jag tänker hålla mig till betänkandet, som heter Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn , och jag vill börja med att yrka bifall till vår reservation. Jag ska fatta mig mycket kort. I sak finns det skäl att tycka att förändringarna är möjliga eller rimliga. Däremot tycker jag att det är djupt olyckligt att det blir en särlösning för just föräldrar som kommer till Sverige med barn, när det finns en sittande utredning - Utredningen om en modern föräldraförsäkring - som kommer med sitt slutbetänkande i oktober i år. Tyvärr har det tagit så mycket tid i utredningshänseende att vi får se hur bra utredningen i dess helhet blir, men den kommer att ta ett grepp om föräldraförsäkringen för att göra den modern. Vi tycker att det är olyckligt att man väljer en särlösning. En pikant sak i sammanhanget är att föräldrar som kommer till Sverige med barn över två år i praktiken får en individualiserad, alltså en tudelad, föräldraförsäkring. Det tycker vi i Vänsterpartiet är väldigt bra och något som ska gälla alla. Jag vill peka på att detta inte är dåligt i sig, men vi tycker inte om denna särlösning. Detta har regeringen också insett i sin proposition. När man tittar på bevekelsegrunderna till varför man har brutit ut och gett ett delbetänkande i uppdrag till utredningen, som har slutat i detta betänkande, ser man att det är rätt grumliga anledningar till att man vill göra denna särlösning. Det här är dessutom en del av migrationsöverenskommelsen, som Vänsterpartiet inte står bakom. Herr talman! Jag begränsar mig till detta och yrkar bifall till vår reservation och avslag på utskottets förslag.
Herr talman! Vi debatterar i dag socialförsäkringsutskottets betänkande SfU23, som rör begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn. Kristdemokraterna stöder förstås den aktuella propositionen i fråga om att begränsa rätten till föräldrapenning för föräldrar som bosätter sig i Sverige med barn som är två år eller äldre. Denna begränsning är en del av den migrationspolitiska överenskommelse som ingicks i oktober 2015 mellan Kristdemokraterna, de övriga allianspartierna och regeringen. Vi har för avsikt att genomföra det som vi har kommit överens om. Förslaget innebär i korthet att föräldrar till barn som är äldre än två år när familjen bosätter sig i Sverige inte ska få lika många dagar med föräldrapenning som föräldrar till barn som är yngre än två år. Föräldraförsäkringen är i första hand tänkt att användas under barnens första levnadsår, och det är också så som försäkringen används i dag. Under barnens två första levnadsår använder föräldrarna i genomsnitt 348 av de totalt 480 föräldrapenningdagarna. Med utgångspunkt i dessa faktum är det varken rimligt eller rättvist att föräldrar som bosätter sig i Sverige med äldre barn får lika många dagar med föräldrapenning som föräldrar med nyfödda barn. Det är därför bra att denna överkompensation regleras i och med den aktuella propositionen. Samtidigt motsätter sig Kristdemokraterna förslaget om att, utöver vad som ingick i migrationsöverenskommelsen, begränsa föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn som är endast ett år gamla. Vi anser att barn som ännu inte fyllt två år är att betrakta som mycket små och därmed i stort behov av sina föräldrar för omsorg och anknytning. Därför bör det också finnas en stor flexibilitet, så att föräldrarna själva kan avgöra hur stor del av tiden de själva vill ha omsorgen om sina barn. Svenska Barnläkarföreningen betonar i sitt remissvar på propositionen att föräldraförsäkringen har som huvudsakligt syfte att barn ska kunna utveckla en nära och god kontakt med trygga omsorgspersoner. Barnombudsmannen saknar, enligt sitt remissvar, ett tydligare barnfokus och resonemang utifrån ett barnperspektiv i förslaget. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd påpekar i sitt remissvar att den föreslagna begränsningsregeln innebär mindre utrymme för anpassning utifrån varje enskilt barns behov, eftersom antalet dagar med föräldrapenning minskar. Det kan inte vara förvånande för någon att Kristdemokraterna anser att detta är särskilt viktigt när det gäller de allra minsta barnen. Av denna anledning yrkar jag bifall till reservation 4. Vi tycker alltså inte att någon begränsning ska göras av antalet dagar för barn som är äldre än ett år men yngre än två år. Detta innebär dock inte att Kristdemokraterna inte tar de svåra integrationsproblem som Sverige står inför på allvar. Till att börja med är vi tveksamma till att begränsningar av föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn som är så unga som ett år skulle kunna ha någon kraftfull effekt på etableringsgraden av nyanlända kvinnor som ska in på den svenska arbetsmarknaden. Av propositionen framgår det bland annat att Arbetsförmedlingen menar att det av befintlig statistik är svårt att bedöma i vilken utsträckning en begränsning av rätten till betald föräldraledighet kommer att påskynda deltagande i etableringsuppdraget och etableringen på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt för nyanlända föräldrar. Enligt propositionen tycks föräldrar som kommer till Sverige med mycket små barn ta ut färre föräldrapenningdagar än förväntat, eftersom dessa i högre grad inte ansöker om någon föräldrapenning alls. Vi menar därför att en begränsning av antalet föräldrapenningdagar för föräldrar som bosätter sig i Sverige med så små barn som ettåringar riskerar att leda till att det ändå är främst kvinnor som är hemma med barnen, men då utan ersättning och därmed utanför socialförsäkringssystemet. Det anser vi är en sämre situation. Herr talman! Jag yrkar bifall till vår reservation 4.

Herr talman! Svensk föräldraförsäkring tycker jag är en av de absolut finaste delarna av den svenska välfärden - smart och framtidsinriktad social ingenjörskonst. Det är inte varje dag man kan stå här i kammaren och mycket tydligt och enkelt förklara vilket problem som man ser och vill lösa och hur man tänker sig att det konkret ska göras. Men i dag är det en sådan dag då vi debatterar betänkandet om begränsningar i rätten till föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn. Lagförslaget innebär att föräldrar som kommer till Sverige med barn får rätt till 480 dagar med föräldrapenning om barnet blir bosatt i Sverige innan det fyller ett år, till 200 dagar om barnet blir bosatt i Sverige under sitt andra levnadsår och till 100 dagar om barnet blir bosatt i Sverige efter sitt andra levnadsår. Herr talman! Det förslag som betänkandet innehåller är ett viktigt steg för att ta bort den överkompensation som föräldrar som kommer till Sverige i dag får för äldre barn. Vi vet samtidigt att möjligheten till ett långvarigt uttag av föräldrapenning för ett äldre barn kan bidra till att försena etableringen på arbetsmarknaden för föräldrar.

Lagen innebär att föräldrar som kommer till Sverige kommer att få motsvarande antal föräldrapenningdagar som svenskar i genomsnitt har. Det finns alltså en tydlig likhet. Det har utredningen undersökt. Det blir verkligen en enkel modell som innebär att om man kommer hit till Sverige får man ett lika stort antal dagar som motsvarande svensk har om ett barn är nyfött, om ett barn är ett år och om ett barn är två år. Det tycker jag är klokt. Det är bra för barnen, och det är bra för föräldrarna, som också får en större möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi vet att en av de absolut viktigaste åtgärderna för att barn ska ha en bra uppväxt är att föräldrarna har ett arbete. Samtidigt ger detta föräldrar möjlighet att anpassa sig efter barnets behov och goda möjligheter att kombinera föräldraskap och arbetsliv. Lagen kommer att gälla alla föräldrar som kommer till Sverige med barn. EU-medborgare anpassas redan i dag, och de kommer inte att omfattas av samma regelverk. För dem görs redan en anpassning i förhållande till den lagstiftning som man har i olika EU-länder. Jag yrkar bifall till förslaget i socialförsäkringsutskottets betänkande 23.

Herr talman! Svensk föräldraförsäkring är verkligen något att vara stolt över.

Föräldraförsäkringen spelar roll för människors vilja att flytta tillbaka till Sverige. Personer som har valt att studera utomlands och funnit kärleken någon annanstans kanske väljer att komma tillbaka när de får barn. Här vet man nämligen att man har möjlighet att kombinera ett familjeliv med ett arbetsliv oavsett föräldrarnas kön. Herr talman! Med detta sagt vill jag kraftfullt ta avstånd från Sverigedemokraternas förenklade retorik om att människor på flykt skulle välja att komma till Sverige bara på grund av föräldraförsäkringen. Sverige är ett land där den som kommit hit, på flykt eller av andra skäl, kan komma in i samhället och skapa sig ett gott liv för sig och sina barn. En del i detta är naturligtvis våra väl genomtänkta socialförsäkringssystem, liksom att vi jobbar aktivt mot diskriminering och att vi har en väl fungerande arbetsmarknad. Just nu har vi fler som arbetar än vad som uppmätts på mycket lång tid. Det tror jag spelar roll för att människor ser Sverige som ett land som inte bara är tryggt och fritt från krig utan också en plats där man kan bygga sin framtid - precis som människor som tidigare har kommit hit från Finland, forna Jugoslavien etcetera har kunnat göra. De kommer och bygger vårt land starkare. Det Sverigedemokraterna talar om som ett misslyckande handlar inte om att vi har byggt ett så bra land att människor trivs här och vill flytta tillbaka hit efter att ha studerat utomlands. Misslyckandet består i stället i världssamfundets oförmåga att förhindra krig, torka, klimatförändringarnas konsekvenser i form av naturkatastrofer etcetera. Men det är ju inte det socialförsäkringsutskottets betänkande 23 egentligen handlar om, herr talman, även om det är en del i den principiellt mycket viktiga och stora debatt som förs i vårt samhälle i dag om vilket Sverige vi vill ha. Herr talman! Jag vill ha ett Sverige där den som kommer hit med barn kan känna en trygghet och få den tid som behövs, både för föräldern och barnet, när barnet är litet. Jag vill också ha ett Sverige där alla kvinnor, oavsett när de kom till Sverige, har möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Att ha ett jobb att gå till och en egen försörjning genom arbete är ändå en grundbult för jämställdheten och för kvinnors självständighet livet ut. Herr talman! Det gläder mig att Tina Ghasemi från Moderaterna tog ett starkt avstamp i det man kan kalla arbetslinjen, för någonting som har oroat mig under denna mandatperiod är att Moderaterna lite grann har släppt taget om arbetslinjen när det gäller just kvinnor med barn. Jag tänker tillbaka på våra debatter om vårdnadsbidraget, där Moderaterna tvärtom argumenterade för att det är viktigt att kvinnor ges dåliga ekonomiska förutsättningar och incitament för att arbeta genom vårdnadsbidraget på 3 000 kronor. Jag hoppas att Moderaterna släpper taget om det förlegade förslaget, herr talman, och ansluter sig till den retorik Tina Ghasemi framförde i dag. Det förslag vi debatterar i dag, herr talman, handlar om att anpassa föräldraförsäkringen så att föräldrar som flyttar till Sverige med barn som är över ett eller två år får ett antal föräldradagar som motsvarar genomsnittet för en förälder vars barn bodde här redan vid födseln. Det kommer att leda till att kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden tidigare. Samtidigt tycker jag att förslaget är väl avvägt också ur det andra perspektivet, det vill säga barnets möjlighet att få en trygg start ihop med sina föräldrar. Till skillnad från Kristdemokraterna tycker jag att det är ett bra förslag att barnen följer snittet redan när de är över ett års ålder, och jag tycker att resonemanget inte riktigt hänger ihop när Kristdemokraterna är för detta när det gäller barn som är över två år men inte när det gäller barn som är över ett år. Däremot vill jag tacka Kristdemokraterna för att de i sin reservation lyfte fram en angränsande och annan viktig fråga, nämligen vilken möjlighet kvinnor som är föräldralediga - och som borde och ska få vara föräldralediga - har att lära sig svenska genom sfi-undervisning. Detta är en fråga som regeringen också har uppmärksammat och tycker är viktig. Det är viktigt att även den som är föräldraledig får möjlighet att tillgodogöra sig det svenska språket så tidigt som möjligt.

Herr talman! Jag vet inte hur tydlig man måste vara i ett anförande för att det ska gå fram vad man menar. Mitt anförande finns att se på riksdagens hemsida och säkert även på Youtube framöver. Jag var väldigt tydlig i mitt anförande, och vi är alltid noga med att hålla oss till fakta. Detta är en liten del, vilket jag också påpekade i mitt anförande, av en svensk välfärdsmodell som i många delar är kravlös, och det är någonting väldigt dåligt. Det utgör ett lockbete. Att sedan just föräldraförsäkringen är en liten del kan vi vara överens om. Jag vet inte heller vad Annika Hirvonen Falk menar med att ta upp återflyttande svenskar som varit utomlands för studier. Mig veterligen är det nämligen väldigt sällan man avsäger sig sitt medborgarskap i Sverige om man studerar utomlands en tid och kanske träffar någon och skaffar barn. Då är man svensk medborgare, och det är ingenting som påverkas av vårt förslag i denna fråga över huvud taget. När det gäller egen försörjning och kvinnors ställning på arbetsmarknaden är det precis det vi vill komma åt med det förslag vi har, det vill säga att människor som kommer till Sverige ska komma ut i samhället - i studier och i arbetslivet - så fort som möjligt. Det gäller i allra högsta grad kvinnor, för det är kvinnor som i högre grad än män i det här fallet låses in i hemmet på grund av de välfärdssystem vi har. Jag undrar hur man egentligen ser på detta. Är det en slump att människor väljer just Sverige, trots att man måste ta sig genom stora delar av Europa för att över huvud taget komma hit? Är det en slump, eller kan det bero på något annat?
Herr talman! Att jag talar om såväl svenska medborgare som kommer till Sverige med barn som medborgare från andra länder som väljer att flytta till Sverige beror ju på att vår politik handlar om båda dessa grupper. Vårt förslag gör inte skillnad på om personen i fråga är svensk medborgare eller inte. Vi tycker inte att föräldraförsäkringen ska göra skillnad på om barnet är fött av en person med ett svenskt medborgarskap eller ett annat lands medborgarskap. Det tycker jag är en mycket tydlig och grundläggande skillnad mellan Sverigedemokraternas politik och den politik som jag tror att samtliga andra partier här har gett uttryck för - i alla fall i denna fråga. Det är en ganska komplex fråga vad som är orsakerna till att många människor väljer att bosätta sig i Sverige. Till att börja med: När vi pratar om flyktingar handlar det i grunden om att många människor tvingas fly. Jag ser med oro på den utveckling vi har i världen, inte minst att klimatförändringarna - som har torka och naturkatastrofer som följd - tvingar allt fler på flykt. Som jag också sa i mitt anförande är dock Sverige ett fantastiskt land där människor kan få en chans till ett bra liv. De kan komma in i samhället, bidra och få en egen försörjning och en framtid för sina barn. Det är ingenting jag vill ändra på. Jag vill inte göra Sverige sämre bara för att ingen ska vilja bo här.
Herr talman! Man måste ju se på detta med nyktra ögon. Om det fanns oändligt med pengar skulle varenda människa vilja se att alla människor på jorden hade jättemycket mer resurser och så vidare, men det är inte så det funkar. Vårt socialförsäkringssystem är inte helt oändligt, och vi kan inte belasta det hur som helst. Det ansvarsfulla är i stället att förvalta det på ett sätt som är hållbart i längden, och då duger det inte att ha fri invandring och fri tillgång till välfärden. Det funkar helt enkelt inte. När det gäller människor på flykt från krig handlar det om ungefär 2 procent, som Paula Bieler så påpassligt påpekade. Man har gjort mätningar på 3 procent vid Italiens kust till exempel. Men vi behöver inte hänga upp oss på den siffran. Det är långt ifrån alla som flyr från krig, och när man flyr vidare genom Europa till Sverige är man definitivt ekonomisk migrant, inte flykting - det har man slutat vara när man tagit sig till säker plats. Där måste vi vara överens, för det är ett rent faktum. Jag undrar om Miljöpartiet förstår att det system vi har kommer att kollapsa om man inte ser till att förvalta det. Det kommer inte att finnas. Är det ansvarsfullt? Förstår man problemet med att ha den här synen på migration kontra välfärdstillgång? Jag skulle gärna höra någon typ av utvecklande svar på det.
Herr talman! Om vi hade så stora rikedomar i världen att ingen människa behövde vara fattig skulle vi naturligtvis vilja att alla hade det bra, säger Linus Bylund i sitt anförande. Herr talman! Det finns resurser i världen för att människor ska ha mat för dagen, rent vatten och sjukvård. Faktum är att fler människor fått tillgång till detta under de senaste åren. Men det är också fler människor på flykt än på mycket lång tid. Sverigedemokraterna vill i det läget bygga högre murar. De vill göra skillnad på den som bosätter sig i Sverige med små barn och är svensk medborgare och den som bosätter sig i Sverige och får permanent uppehållstillstånd men inte är svensk medborgare. Det här illustrerar tydligt hur den ideologiska grundsynen skiljer sig åt våra partier emellan. Miljöpartiet vill ha ett väl fungerande välfärdssystem. Vi ser att detta går - och historiskt har gått - att kombinera med att människor söker sig till Sverige för att arbeta här eller kommer hit på flykt. Se bara på hur väl de människor som kom till Sverige på 90-talet från forna Jugoslavien har lyckats! De har byggt vårt land starkare. Det här gör vi samtidigt som vi är en av världens humanitära stormakter, med ett generöst bistånd och ett klimatansvar som på sikt är nödvändigt.

Herr talman! Jag tog tillfället i akt att ta replik när Miljöpartiet diskuterade vårdnadsbidraget. Det händer inte så ofta nu för tiden. Själva tanken med vårdnadsbidraget är att föräldrarna och familjerna själva ska kunna bestämma hur man ska skapa den kontakt som behövs mellan föräldrar och barn. Jag tror att Miljöpartiet och jag är ganska överens om den bilden. Det förslag som lagts fram skapar problematiken att man själv som familj inte får möjlighet att skapa den kontakten på det sätt man önskar. Det är därför vi säger nej till att begränsa detta från ett års ålder. Vi tycker att den migrationsöverenskommelse som finns är helt okej när det gäller tiden från två år och uppåt. Vi tycker, precis som många remissinstanser, såsom Sveriges läkarförbund och Barnombudsmannen, att barnperspektivet saknas i denna proposition. Barnperspektivet handlar för mig om att man ska kunna skapa möjligheter för barnen att utveckla nära och goda kontakter med de personer som är närstående - föräldrar eller andra människor. På det sättet skapar man också trygga personer. Med det här förslaget tror jag att man kommer att försvåra den möjligheten för dessa barn, och därför säger vi nej till det. Vi tycker inte att detta är ett förlegat synsätt. Vi tycker att det här är i samma linje som vårdnadsbidraget. Vi vill skapa möjligheter för föräldrarna och familjerna själva att bestämma hur barnen ska bli trygga och goda medborgare i Sverige. Det är inte riksdagen som ska göra det.
Herr talman!

Barnfattigdomen har ökat i Sverige. Det är ett stort problem, och det absolut viktigaste för att komma åt detta är att se till att föräldrarna har ett arbete att gå till. Jämställdhetsperspektivet är också en viktig fråga, även ur ett barnperspektiv. Barn i Sverige ska få växa upp i jämställda familjer. Det jag inte förstår med Kristdemokraternas invändning är varför man tycker att det är rätt och rimligt att barn som blir bosatta i Sverige efter sin tvåårsdag får föräldradagar motsvarande snittet, medan barn som bosätter sig i Sverige efter sin ettårsdag ska ha lika många dagar som ett nyfött barn. Jag tycker att den här avtrappningen är mycket klok. Herr talman! Det jag funderar på är om det kanske är så att Kristdemokraternas ambition egentligen är att föräldrar generellt sett ska vara hemma mycket längre än vad övriga partier tycker. Det kanske också är det som gör att Kristdemokraterna fortsätter att vara för vårdnadsbidraget, som en majoritet i den här kammaren tack och lov har avskaffat.
Herr talman! Det är rätt intressant att den här diskussionen tas upp. Antingen jobbar man, eller så är man fattig när man kommer hit. Jag visade i mitt anförande att de som kommer till Sverige med barn som är ett år stannar hemma med barnen, alldeles oavsett om socialförsäkringen ger dem pengar eller inte. Många av dem vet faktiskt över huvud taget inte hur man ska ansöka om de pengarna, och därför är de inte inne i socialförsäkringssystemet. Vi vill göra det möjligt för dem att få medel för att kunna välja att vara hemma, precis som svenska familjer kan göra. Vi tycker att valfriheten är viktig för föräldrarna. Vi tycker inte att vi som politiker ska bestämma hur dessa barn blir de trygga medborgare som vi tror att de behöver vara i framtiden. Vi tycker att valfriheten är så pass viktig för föräldrarna att de ska kunna avgöra detta själva. Varför tycker vi då att det är viktigt att man behåller dem från ett års ålder? Det är för att statistiken visar att 348 av 480 föräldradagar tas ut före två års ålder. Då tycker vi att det är ganska rimligt att man har samma möjlighet om man kommer med en ettåring - just för att skapa den här tryggheten. Vi tror att introduktionen kan bli mycket bättre om man ger tryggheten från början och sedan kan se till att man går vidare i livet. Kanske hjälper det även till i skolgången framöver. Skillnaden mellan Miljöpartiet och oss är att vi ser valfriheten som en möjlighet för föräldrarna och familjen att skapa goda och trygga barn, medan ni vill åstadkomma detta på annat sätt. Vi tror att vi har den bästa lösningen.
Herr talman! Nog måste väl ändå Larry Söder kunna förstå kopplingen mellan barnfattigdom och brist på arbete? Det är i grunden genom arbete som människor försörjer sig själva och sina barn. Om man inte har ett arbete att gå till eller lever på mycket knappa inkomster från bara den ena föräldern eller på ett vårdnadsbidrag på 3 000 kronor, som Kristdemokraterna vill ha, är risken för fattigdom större. Svårare än så är inte den kopplingen. Eftersom de flesta tar ut de flesta av föräldradagarna före barnets tvåårsdag tycker Larry Söder att man ska få fullt antal dagar om barnet flyttar till Sverige fram till och med dagen före tvåårsdagen. Det här resonemanget kanske låter bra, men det som Larry Söder egentligen menar är att ett barn som har kommit till Sverige dagen före sin tvåårsdag ska få lika många föräldradagar som ett nyfött barn. Det är inte helt i enlighet med hur systemet är tänkt att fungera. Systemet är tänkt att framför allt utgöra en försäkring under barnets första levnadsår. Med 200 dagar för ett barn som kommer till Sverige efter sin ettårsdag tror jag att vi uppnår precis det som de flesta av oss tycker är intentionen med föräldraförsäkringen. Vi kan nog ha olika syn på hur viktigt det är med föräldrars valfrihet att få stanna hemma med sina barn fram till dess att barnen är tre år och vikten av att kvinnor kommer i arbete och egen försörjning.